Fru talman! Talarordningen är inte riktigt den alldeles vanliga, och även om jaginte har något annat yrkande än bifall till socialutskottets betänkande, vill jag för att undvika missförstånd tala om att det inte är min uppgift i denna debatt att ta upp de socialdemokratiska reservationerna. Det kommer senare Rune Gustavsson att göra. Jag vill bara ta upp några principiella frågor som jag tycker är viktiga i detta betänkande och någonting om de olika områden som blivit föremål för moderata motioner i sammanhanget. När propositionen om den nya socialtjänstlagen lades fram av folkpartiregeringen fanns i lagförslaget ingenting om socialtjänstens eventuella ansvar för missbruksvård och förebyggande åtgärder mot missbruk. Detta rättades till under riksdagsbehandlingen, efter motioner från moderata samlingspartiet och centerpartiet. Det skedde, det skall villigt erkännas, med benägen medverkan av propositionsförfattaren. Socialtjänstlagen fick en 11 § om socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk. Jag vill citera en del av den paragrafen: ”Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Nämnden skall även stödja den enskilde missbrukaren och se till att han får den hjälp eller vård som behövs för att komma ifrån missbruket.” Det här betyder en omsvängning i svensk alkoholpolitik, jämfört med tidigare inställning. Så sent som vid tidpunkten för propositionens framläggande var uppenbarligen, åtminstone inom regeringen, sjukdomsteorin förhärskande. Alkoholism ansågs vara en sjukdom som angick sjukvården och den sjuke själv. Den berörde inte oss andra, dvs. grannar, vänner, arbetskamrater eller sociala myndigheter och tjänstemän. Här har således en omsvängning skett. Inte minst måste man betona socialtjänstens ansvar när det gäller de tidiga insatserna. I den proposition som vi nu behandlar tas upp ett resonemang om vikten av tidiga insatser. Men när man kommer dithän att man skall föreslå konkreta åtgärder för tidiga insatser, är förslagen mycket blygsamma. Fantasin har inte räckt längre än till ett förslag om 600 000 kr. för att bekosta konferenser för personal inom öppenvården. Utskottet har inte haft något att erinra mot personalkonferenserna. Förvisso får man inte mycket för 600 000 kr. — detta sagt med tanke på hur dyrt det är att anordna konferenser av det slaget. Med motion 2239 vill jag emellertid principiellt hävda att verkligt tidiga insatser i stället skall göras framför allt inom socialtjänstens ram och i samarbete med familjen, arbetsplatsen, företagshälsovården, arbetskamraterna och med socialtjänstens egna resurser, innan medicinska skadeverkningar och social utslagning är ett faktum. Jag vill därför att anslaget i stället i någon mån utgår till sådana försöksprojekt. Utskottet har ansett penningsumman vara för liten att dela på. Man har gjort det principiellt viktiga uttalandet, i enlighet med motionen, att socialtjänstens ansvar för de verkligt tidiga insatserna bör betonas och att det inte bara gäller förebyggande och upplysande verksamhet utan också individuella insatser för att stödja missbrukare i ett tidigt skede. Det skall ske i samarbete med dem som finns i missbrukarens omedelbara närhet. — Jag är tacksam för detta uttalande. Blenda Littmarck och jag har också i motionen knutit an till riksrevisionsverkets rapport och granskning av den bristande samordningen beträffande samhällets resurser för upplysningsverksamhet och informationskampanjer på alkoholområdet. Vi är emellertid nöjda med det ställningstagande utskottet här har gjort. Vi avvaktar den remissbehandling och den beredning av riksrevisionsverkets förslag som nu är på gång och hoppas på en proposition så småningom, där man ger utrymme för en bättre användning av de medel som utgår och förhindrar dubbelanslag — att det på olika sätt ges anslag från olika myndigheter som inte vet av varandra. Det kan anmärkas att socialdemokraterna har ställt upp för att avvakta riksrevisionsverkets beredning av de här frågorna och regeringens förslag i anslutning till dem, utom på en enda punkt där man har reserverat sig. Det gäller pengar till de fackliga organisationernas kamratstödjande verksamhet. Jag tycker nog att det är synd att man här inte vågar avvakta den beredning som skall ske. Det ger nästan anledning att förmoda att socialdemokraterna är rädda för att verksamheten i så fall inte skulle få något stöd. Det kan nästan uppfattas som om det gällde någonting som inte skulle vara behjärtansvärt. Tror man på verksamheten, kan man naturligtvis med tillförsikt se an den granskning av frågan som skall göras. Jag kan inte låta bli att något polemisera mot Evert Svensson. Tyvärr är han inte riktigt renhårig i debatten. Han talar här bl.a. om skatteutskottets avstyrkande när det gäller krav på fler narkotikahundar. Det lät på hans inlägg som om det var Evert Svensson eller hans partikamrater som här hade fått avslag på ett yrkande. Jag vill bara tala om att det var Evert Svenssons bänkkamrat, moderaten Siri Häggmark, som tillsammans med Blenda Littmarck hade skrivit motionen om narkotikahundarna. Denna motion avstyrktes tyvärr av skatteutskottet och avslogs enhälligt av riksdagen. Vi hoppas kunna återkomma med denna fråga. Det var likaså Siri Häggmark som tillsammans med mig tog upp problemen för behandlingshemmet Daytop Ribbingelund. Socialdemokraterna har icke med ett ord nämnt Daytop i sin motion eller reservation. Men nu har tidningarna skrivit om Daytop, och då är Daytop intressant även för Evert Svensson. Jag vill också försöka reda ut begreppen när det gäller de möjligheter som fortfarande finns att ge anslag till Daytop Ribbingelund. Siri Häggmark och jag har i vår motion pekat på det anslag på 80 milj.kr. för utvecklingsinsatser som finns reserverat och som inte skall fördelas förrän vid slutgiltiga förhandlingar före årsskiftet. Det finns alltså fortfarande möjligheter för statens förhandlingsnämnd och huvudmännen att i dessa förhandlingar, åtminstone temporärt, tillgodose medelsbehoven för Daytop Ribbingelund. Det var det som vi ville åstadkomma med vår motion. Vi måste dock respektera det principiella uttalande som utskottet gör, och som Nr 153 även Evert Svensson står bakom, nämligen att vi i riksdagen av principiella Onsdagen den skäl inte brukar utpeka vissa enskilda institutioner före andra. Det är de 19 maj 1982 prioriterande och handläggande myndigheternas sak att göra detta. Men det finns alltså fortfarande möjligheter att med medel ur dessa 80 milj.kr. tillfälligt hjälpa Daytop. Dessutom är det, som utskottet har påpekat, fritt fram för kommunerna att belägga vårdplatser vid Daytop Ribbingelund och på det sättet få del av det allmänna statsbidrag för vård vid institutioner som utgår till kommunerna för att de skall kunna betala vårdplatser. Här tar Evert Svensson upp Ulf Adelsohns möjligheter att påverka frågan. Ulf Adelsohn har naturligtvis alla möjligheter att opinionsmässigt, genom sina partikamrater i riksdagen och via sina förbindelser med socialdepartementet påverka frågan under den tid som är kvar till dess de 80 miljonerna slutgiltigt skall användas. En som däremot har verkligt konkreta möjligheter att påverka verksamheten vid Daytop Ribbingelund är socialborgarrådet Mats Hulth. Han kan mycket väl låta Stockholms kommun använda platser vid Daytop och därmed få del av den fjärdedel av statsbidraget som utgår till vård vid institutioner. Den typ av verksamhet som bedrivs vid denna institution är värd all stöd. Det finns emellertid många andra institutioner som också är värda stöd i sitt arbete. Jag tycker att vi med förtroende kan överlåta åt de myndigheter som på olika nivåer skall prioritera mellan olika verksamheter och åt dem som har möjlighet att använda detta hem att se till att verksamheten där kan fortsätta.

Fru talman! Anita Bråkenhielm sade att jag var ohederlig. Jag hade nästan en känsla av att hon tyckte att hon tog i för litet och att hon skulle ha använt ett ännu kraftigare ord, men även ohederlig är ett kraftigt ord. Och jag eftersträvar inte att vara ohederlig. Man kan ibland göra misstag, men i detta fall har jag inte sagt fel. I vår motion 2246 säger vi nämligen på s. 17: ”Det finns flera andra angelägna projekt —t.ex. Day-top, Reslöv och Örträsk ———.” Vi har anfört dessa som exempel. Vi är ju, precis som fru Bråkenhielm, medvetna om att riksdagen inte kan peka ut särskilda anstalter. Jag har tagit upp Daytop, därför att man där befinner sig i en krissituation. Fru Söder, som företräder den verkställande myndigheten i vårt land, kan göra sådana här uttalanden, och hon har sagt att det finns pengar. Nu brer också Anita Bråkenhielm på och säger att det finns pengar. Vad Stockholms kommun har sagt — enhälligt, förmodar jag — är att det inte finns utrymme så länge staten inte går in med anordningsbidrag, dvs. inte driftbidrag. Det är den vanliga kopplingen mellan stat och kommun när det gäller hur de ger stöd i sådana här avseenden. Efter dessa uttalanden hoppas jag ändå att de här möjligheterna finns. Vi socialdemokrater har alltså tagit med fler anstalter, som också Inga Lantz var inne på. Därför kvarstår naturligtvis vårt krav på bifall till den reservation som avser denna del. Jag vill också ta upp den andra punkten som fru Bråkenhielm var inne på, nämligen A-nämnden. Vi har nu under några år gett ett anslag till den kamratstödjande verksamheten. Det finns ingen anledning att pröva det anslaget vidare, utan det kan vi bevilja omedelbart. Vad vi däremot behöver pröva är bidragsgivningen i stort och samordningen av denna. A-nämnden är en bidragsgivare, och det finns även andra. Den frågan bör vi alltså pröva, och vi får återkomma till den. Jag vill bara tillägga att A-nämndens mest väsentliga uppgift inte är att dela ut bidrag, utan dess huvudsakliga uppgift är att initiera en alkoholpolitik och lägga fram förslag i det avseendet. Jag hoppas att A-nämnden får ha den uppgiften. Men förslaget från Siri Häggmark och Anita Bråkenhielm är att A-nämnden skall avskaffas, och det motsätter jag mig.

Fru talman! Vi får reda ut begreppen här. Jag sade inte att Evert Svensson var ohederlig. Jag sade att han inte var riktigt renhårig, och det står jag för. Jag ber om ursäkt för att jag sade att Daytop inte nämns i den socialdemokratiska motionen — jag hade den inte framför mig. Men Daytop nämns icke i reservationen. Jag vidhåller att ett bifall till den socialdemokratiska reservationen på intet sätt automatiskt ger några pengar till Daytop Ribbingelund. Det är fortfarande de prioriterande myndigheterna som bestämmer vilka institutioner som skall få bidrag och inte. Det är kanske på sin plats med ett litet klargörande, eftersom även utskottets egna representanter har missförstått vad som står i vårt betänkande angående de här olika typerna av bidrag. Socialministern kunde inte heller i hastigheten hitta vad som står på s. 11 om fördelningen av olika typer av bidrag. Det står att ”bidrag till anordnande av behandlingshem redan är ”fulltecknade” ”. Men det är inte samma medel som de 80 miljoner som skall utgå till upprustningsoch utvecklingsbidrag. De pengarna är nämligen inte fulltecknade. Detta kan tyvärr missförstås, och därför tycker jag att det är viktigt att klargöra att det är fråga om olika pengar.

Fru talman! Jag hade uppskattat om fru Bråkenhielm hade sagt att jag var renhårig.
Fru talman! Det skall jag säga, Evert Svensson, den dag jag verkligen känner det så i en debatt.
Nr 153 Fru talman! Det är ungefär fem år sedan vi antog den alkoholpolitiska propositionen och lade fast riktlinjerna för alkoholpolitiken. Den grundläggande målsättningen i den var att minska totalkonsumtionen för att komma till rätta med alkoholens skadeverkningar och de problem som förorsakas enskilda och samhället. Evert Svensson sade att det kom en proposition som inte var mycket värd. Det är inte riktigt renhårigt, Evert Svensson! Men jag förstår att Evert Svensson inte kan dölja sin grämelse över att den propositionen signerades av en centerpartistisk socialminister och icke av en socialdemokratisk. Nåväl, Evert Svensson tog tillbaka allt detta i sitt anförande. Evert Svensson radade nämligen upp en mängd exempel på vad som skett under de här fem åren. Men, Evert Svensson, det är ju resultatet av den alkoholpolitik som vi lade fast här i riksdagen 1977 — alltså ett samlat alkoholpolitiskt program. Folkrörelserna knöt vi till alkoholnämnden, där Evert Svensson sitter. Nämnden fick i uppgift att arbeta med det. Det var, som Evert Svensson sade, en signal till folkrörelserna. Det var en medveten strävan den gången att bredda aktiviteterna och få något av en samlad folkrörelse mot alkoholmissbruket. Vi gav pengar till olika projekt, och alkoholnämnden fick i uppgift att följa utvecklingen och initiera fortsatta insatser. Under åren som har gått har det skett en uppföljning av den alkoholpolitiska propositionen. Jag kan tala om för Evert Svensson, om han lyssnar, att jag har träffat många ledande inom nykterhetsrörelsen som givit mig ett erkännande för denna proposition — framträdande socialdemokrater som har sett detta ur nykterhetspolitisk synpunkt. Jag tycker att det inte finns någon anledning att komma med sådana här stick som Evert Svensson gjorde, för Evert Svensson vet lika väl som jag att alkoholpolitiken, bl.a. på grund av långt utredningsarbete, hade legat i träda i tio år. Socialdemokraterna har följt upp detta med motioner. Jag vill gärna säga att Evert Svensson i fråga om att påverka regeringen har haft betydligt större framgång med att påverka icke-socialdemokratiska regeringar än han haft att påverka den socialdemokratiska regeringen. Där lyckades sannerligen inte Evert Svensson. För fyra år sedan antog vi en proposition som gällde narkotika. I enighet lade vi den gången fast målsättningen, nämligen att samhället icke kan acceptera någon form av narkotikabruk som inte är medicinskt betingad. Det gällde även där att följa upp detta. Det påstås ibland i massmedia att politikerna inte gör någonting. Därför tycker jag att det borde redovisas också vad som görs. Men det skall följas upp i landet av varje enskild, om vi skall lyckas. Om vi blickar tillbaka litet och ställer oss frågan vad som har hänt under de här fyra fem åren, finner vi att det ändå skett en hel del, trots att föret så att säga var ganska trögt i början. Det har skett förbättringar beträffande alkoholkonsumtionen. Vi har fått en minskning av totalkonsumtionen. Nu måste vi arbeta på att den utvecklingen skall fortsätta. Vi kan säga att situationen bland ungdomen också blivit bättre. Det har blivit en ökad medvetenhet om alkoholens och 173 narkotikans skadeverkningar. Det har blivit en växande avsky mot narkotikan. Men arbetet måste fortsätta på bred front. Efter den för verksamheten så förlamande debatt som fördes för fyra fem år sedan och som helt upptogs först av frågan om tvång eller inte tvång i socialvården och sedan av frågan om antalet vårdplatser har vi nu fått en bredare och mer positiv debatt. Arbetet måste som sagt fortsätta på bred front, och låt mig peka på tre områden som vart och ett på sitt sätt är viktigt och nödvändigt. Det första området gäller kampen mot langarna — både småoch storlangare. Det gäller straffsatserna för langarna, knarket på fängelserna och åtgärder där. Jag vill påminna om de snyftreportage som förekom i kvällspressen, då vi började med visitering av besökande på fängelserna. Vi vet ju hur knarket kommer dit. Det gäller hårdare permissionsregler för de grova narkotikabrottslingarna. Nästa område är vården och rehabiliteringen. Där är det inte bara fråga om antalet vårdplatser, utan det är också fråga om ett bättre vårdinnehåll. Detta har blivit bättre och bättre, men det har också funnits väldigt mycket av flummighet i narkomanvården. Det måste ställas krav också på dem som vårdas. Vi bör föra in den fysiska träningen liksom många andra aktiviteter i vårdarbetet. Därför är det viktigt att få fram nya vårdmodeller som kan prövas, så att vi får fram det bästa resultatet. Frågan om de förebyggande åtgärderna har på senare tid tagits upp i debatten på ett positivt sätt. Detta är ju ändå den stora och viktiga frågan, för tro inte att vi vårdar bort det här problemet! Vi klarar det inte genom isolerade åtgärder, även om vi sätter in aldrig så många poliser och aldrig så många tullare. Det är det förebyggande arbetet som är särskilt betydelsefullt. Det gäller att se till att det inte blir någon efterfrågan på knark. I det arbetet ingår information över ett brett fält. Det är väldigt viktigt att det finns en balans i informationsflödet och en samordning av detta. Jag träffade en skolklass för en tid sedan och tog då upp den här frågan. Dessa skolungdomar sade då: Det får inte bli för mycket av information, så att vi inte orkar smälta den. Jag menar att det är så oerhört viktigt med information på det här området, att sådan information skall ingå i den ordinarie undervisningen i skolorna. Sedan har vi frågan om föräldrarnas insatser och attityder. Det är ett stort och djupt problem, för vi vet att 20-25 96 av barnen i de lägsta åldrarna behöver psykiatrisk hjälp i dag. Det finns områden här i Stockholm där enligt uppgift 39 20 av barnen behöver psykiatrisk hjälp. Där finns det en stor riskgrupp. De här problemen har vi också att ta itu med. Det behövs samarbete föräldrar-skola-socialvård-organisationer-polis för att komma till rätta med de här problemen. Men det räcker inte med bara information till barn och ungdom — det finns risk för att vi får en haschglorifiering här i landet, och där är det de äldre, vuxengenerationen, som det gäller. Det ordnas haschparties osv. Man har rätt att kräva att varje vuxen människa i dag har klart för sig haschets skadeverkningar, att bruket av hasch leder till att man underhåller langare Nr 153 och att det leder till kriminalitet och brottslighet. Onsdagen den De internationella insatserna har tagits upp i flera motioner. 19 maj 1982 Vi har iutskottsbetänkandet redovisat vad som skett och vad som är i gång. Karin Söder har tidigare nämnt vad som skett inom Nordiska rådets Åtgärder mot alministerråd. Jag kan säga att det glädjande nog var en stor enighet kring koholoch narkodessa frågor vid Nordiska rådets session i Helsingfors i mars månad. Viantog tikamissbruket där ett medlemsförslag. Visserligen var det åtta av de 72 delegaterna somiinte m.m. ställde upp på det, men medlemsförslaget antogs med 64 röster. Det innebär att man lade fast för hela Norden samma målsättning som vi lade fast i Sverige för fyra år sedan, nämligen att vi inte kan acceptera någon form av narkotikabruk som inte är medicinskt betingad. Man uttalade att vi måste ha ett ökat samarbete mellan tullen och polisen och att vi måste få en samordning av straffsatserna. Jag tycker att det är oerhört värdefullt att vi fått detta ökade samarbete inom Nordiska rådet. Karin Söder nämnde bland de insatser som gjorts drogfria rockgalor o. d. Jag var i Göteborg i måndags kväll på ett möte där man diskuterade knark. En person i salen ställde frågan till polisen: Har ni någon särskild beredskap inför den stora rockgalan med Rolling Stones. Vi vet att sådana rockgalor inte är helt fria från knark, och man räknar med en mycket stor uppslutning från hela Europa. Man frågade polisen: Har ni någon beredskap för detta, så att ni kan lösa de problem som uppstår? Man var förvånad över att det över huvud taget hade getts tillstånd till denna rockgala. Det var sådana saker man var intresserad av. Vad kan hända? Jag vet inte om ni har uppmärksammat detta inom departementet? Får jag till slut säga några ord om de reservationer som fogats till socialutskottets betänkande. Reservation 1 av socialdemokraterna gäller bidragen till anordnande av vårdanstalter och inackorderingshem. Det har framgått här tidigare att det ändå har skett en väsentlig utbyggnad under den tid då de borgerliga regeringarna har suttit och haft ansvaret för detta. Därtill kommer familjevården, som jag ser som en mycket viktig del. Naturligtvis kräver situationen en ökad utbyggnad, men det gäller också att på bästa sätt se till att vi tar till vara och utnyttjar de samlade vårdresurserna. Det är en fråga om att finna de bästa vårdformerna. Jag ser det förändrade huvudmannaskapet som en väldigt viktig del, då vi samlat kan utnyttja vårdresurserna på bästa sätt. Enligt uppgift finns det i dag ett stort antal outnyttjade platser vid olika vårdinstitutioner, samtidigt som många människor har behov av en kvalificerad vård. Vi måste naturligtvis ställa kravet på dem som har det sociala ansvaret i kommunerna att de ser till att lagen om vård av missbrukare tillämpas i enlighet med riksdagens intentioner och att de vårdresurser vi har verkligen används för att hjälpa de människor som har behov av vård. Det nya huvudmannaskapet innebär, som utskottet har sagt, en förändring i institutionsstrukturen. Det blir kommunerna eller landstingen som har att avgöra behovet av olika typer av vårdplatser och därmed också göra den bästa avvägningen när det gäller fördelningen av platser till de olika vårdformerna. Därför har vi i utskottet sagt att man bör undvika att rubba förutsättningarna för de avtal som ingåtts mellan staten och huvudmännen. Om man ändrar på detta, kan det leda till vissa konsekvenser för institutionsplaneringen. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. I reservation 2, beträffande medelsanvisning till Bidrag till organisationer m.m., begär socialdemokraterna 2 milj.kr. i ökat anslag. Vi säger att anslaget har höjts i förhållande till innevarande års budget. Betydelsen av frivilligorganisationernas insats torde det inte råda några delade meningar om. Men, Evert Svensson, det är inte så särskilt länge sedan vi i utskottet diskuterade anslag till bl.a. Lewi Pethrus stiftelse, RIA-verksamheten. Det var inte så positivt tidigare. Samhället behöver dessa verksamheter, som viktiga komplement, för de bygger på frivilliga insatser. De ger som sagt ett värdefullt komplement till samhällets arbete. Utskottet har dock inte ansett sig kunna gå längre när det gäller anslagets storlek än vad som har föreslagits. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. I reservation 3 begär socialdemokraterna ett nytt förslagsanslag för socialt arbete och information i arbetslivet.

Om detta genomförs, säger riksrevisionsverket, bör det innebära att de fackliga organisationerna i fortsättningen inte längre blir berättigade att söka alkoholinformationsmedel för denna typ av verksamhet. När nu riksrevisionsverkets rapport har gått ut på remiss till ett stort antal organisationer, bl.a. de fackliga huvudorganisationerna, är det väl ändå rimligt, Evert Svensson, att precis på samma sätt som man brukar göra avvakta remissutfallet? Det är vad vi har sagt i utskottet. Därför yrkar jag avslag på reservation 3. Reservation 4 gäller principerna för alkoholoch droginformation. I propositionen sägs att ett ställningstagande till detta torde bli aktuellt nästa budgetår, på grundval av den översyn som har skett. Utskottets majoritet menar att därför bör frågan om en eventuell permanentning av de nuvarande försöksverksamheterna, liksom frågan om ytterligare medel till alkoholnämnderna att fördela, anstå i avvaktan på ett heltäckande förslag om Fru talman! Med dessa kommentarer till reservationerna och till utskottens behandling ber jag att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottens hemställan.

Fru talman! Anita Bråkenhielm har privat gjort mig uppmärksam på att jag inte nämnde att bl.a. Siri Häggmark var medmotionär när det gäller narkotikahundarna. Tag ber att få reparera den skadan. Om renhårigheten hängde på detta enkla misstag, tycker jag att vi kan gå vidare. Men jag kan fortsätta. Anita Bråkenhielm sade inte någonting om att vi har begärt 14 hundar.
Jag får meddela att den medgivna repliken gäller Rune Gustavssons anförande.
Fru talman! Det är det jag skall gå in på nu. Men jag kunde inte låta bli att först göra denna kommentar. När det gäller satsningen på alkoholoch narkotikapolitiken — framför allt alkoholpolitiken, för det var den 1977 års proposition gällde — vidhåller jag att det var ett avstamp, men propositionen innehöll inte särskilt mycket. Jag vet inte om vi skall diskutera den saken mycket mer. Det låg ändå ett mer än tioårigt utredningsarbete bakom. Det var det som var orsaken till att inte så mycket hände, och att det sedan kunde komma en proposition. Socialministern vid det tillfället, Rune Gustavsson, satte punkt efter den utredning som var gjord. Jag vidhåller som sagt att den i och för sig var dålig, men den var ett avstamp. Det som har hänt efteråt, och som är oerhört positivt, är de ändrade attityder som vuxit fram i samhället. Det är det som är värdefullt, och som gör att vi nu som politiker både på regeringssidan och på oppositionssidan kan handla. Allt talar för att det har skett en väsentlig förändring i attitydfrågan. Det bådar gott för framtiden. Förändringen har t.ex. märkts i en utredning gällande föräldrarnas attityder när det gäller langningen till sina ungdomar. Där var ganska slappt tidigare, men det har skett en förbättring. När det gäller reservationerna tror jag att vi kan lämna den punkten med att bara säga att det helt enkelt är fråga om pengar. Jag kan inte tänka mig att Rune Gustavsson har någonting emot sakinnehållet i någon av reservationerna, utan ni har inte ansett att ni har pengar till det här ofantligt värdefulla arbetet.
Fru talman! Rune Gustavsson var väldigt ivrig i sitt anförande, tyckte jag. Han tog upp vad som hade hänt och allt som hade blivit bättre. Men det är faktiskt så att problemen har växt. Problemen är mer omfattande och även svårare nu än tidigare. Det vilar ett väldigt tungt ansvar på kommunerna i den här frågan. Med den nya socialtjänstlagen accentueras det ännu mer. Kommunerna skall klara ett förebyggande arbete, och de skall klara ett vårdarbete på olika nivåer. Resurserna har aldrig räckt till ute i kommunerna, skulle jag vilja 12 Riksdagens protokoll 1981/82:151-153 påstå, för att verksamheten skulle kunna drivas på ett riktigt sätt, med förebyggande arbete och en direkt insats i vården. Med den ekonomi som kommunerna nu har, till följd av regeringens urholkning, kommer kommunerna inte att klara detta. Jag skulle vilja fråga, eftersom jag tyckte att det fanns en så trosviss inställning i Rune Gustavssons anförande: Hur skall kommunerna, personellt, ekonomiskt osv., klara det tunga uppdraget att både arbeta förebyggande och klara vårdarbetet på de olika nivåer som nu måste ske?

Fru talman! Det blev inte mycket kvar av Evert Svenssons kritik. Vi skall inte diskutera det mer, utan bara konstatera att det ändå har skett någonting sedan 1977. Man har följt upp den målsättning som vi i stort sett var eniga om den gången. Det är riktigt, och det har jag också framhållit, att för att man skall kunna åstadkomma resultat måste människorna förstå och komma underfund med att problemen finns. För ett antal år sedan ryggade man bara tillbaka och menade: Ni överdriver, de problemen finns inte. Det är denna attitydförändring som är det positiva i dag, man har fått en helt annan inställning till de här frågorna. Då har vi större förutsättningar att arbeta vidare. Men, Evert Svensson, den attitydpåverkan hade genom information kunnat ske betydligt effektivare redan tidigare. Vi hade inte behövt avvakta den alkoholpolitiska utredningen — som tog mycket lång tid — för att jobba med det. Reservationerna handlar om pengar, sägs det. Men reservationerna 3 och 4 rör sig också om principer. Vi säger: Låt oss vänta till dess vi får de förslag som nu remissbehandlas, så att vi kan få ett heltäckande program. I övrigt kan jag säga att jag mycket gärna skulle vilja vara med och satsa ännu mera pengar. Vi har diskuterat det mycket, Evert Svensson, men det är inte bara fråga om pengar. Våra folkrörelser är ideella organisationer, där det görs personliga insater. Det som görs där är inte bara beroende av pengar utan också av den personliga insatsen. Den inställningen måste då in i hela vårt samhällsarbete, att den insats jag själv gör, den attityd jag själv har till de här problemen och till mina medmänniskor, har stor betydelse. Hur skall kommunerna klara det här arbetet, frågar Inga Lantz. Det förändrade huvudmannaskapet innebär att kommunerna också i fortsättningen får statliga medel. Och jag tror att mycket information kan åstadkommas med de medel som redan i dag utgår. Det gäller att samordna arbetet med bl.a. skolorna, precis som Inga Lanz sade.

Fru talman! Pengar är inget problem, och det är inte bara fråga om pengar, säger Rune Gustavsson. Men kommunerna måste faktiskt ges resurser för att kunna fullgöra sina åligganden och ta det viktiga ansvar som de nu har fått. Det sker direkta och indirekta nedskärningar ute i kommunerna på alla Nr 153 nivåer, och också det sociala området drabbas mycket hårt. Och de som är Onsdagen den sämst ställda är ofta de människor som vi talar om i dag. 19 maj 1982 Resurserna kan samutnyttjas och arbetet kan samordnas, säger Rune Gustavsson. Ja visst, men vi måste också organisera upp arbetet så som jag skisserade i mitt inledningsanförande. Det behövs konkreta tjänster ute i kommunerna för att man skall klara en uppsökande verksamhet, ett arbete med de ungdomar som finns i riskzonen osv. Och för detta finns inte medel ute i kommunerna. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns det exempelvis i min egen kommun och i mitt eget bostadsområde, där de här problemen är svåra, inte resurser. Man skär ned, man underlåter att bygga ut, man underlåter att tillmötesgå det växande behovet. I och med detta är det alltså en direkt nedskärning. Vi har faktiskt ett mycket stort och omfattande missbruk av narkotika, vi har ett stort och omfattande alkoholmissbruk och vi har ett begynnande, förödande stort missbruk på våra skolor. Som jag sade har i min skola bara hälften av barnen undgått att bli utsatta för försäljningsförsök avseende narkotika. Andra siffror visar att 14 96 av eleverna i min skola har rökt hasch tio gånger under en månad, och 25 av eleverna i skolan har använt annan narkotika än hasch. Det är klara siffror! För att tackla det här problemet hjälper det inte med vackra ord. Det behövs resurser i form av tjänster, människor som kan greppa problemen direkt ute på skolorna —i samarbete med folkrörelser, föräldrar osv. Men det behövs faktiskt pengar till att organisera och sätta i gång en motoffensiv, en front, en kamp. Det är alltså vad det handlar om, och pengarna till det finns tyvärr inte ute i kommunerna i dag.

Fru talman! Vi är besvikna på politikerna, sade polisen i en TV-film om narkotikabekämpning. Det är inget politiskt parti som har ett narkotikapolitiskt program, sade producenten till TV-filmen. I Allan Rubins i pressen mycket omdebatterade bok Inget är som drogen framkommer på slutet ett nödrop till politikerna: ”Nu behöver vi dem”, säger han. Han skriver vidare: ”Allt diffust politikerorerande i allmänna ordalag, eller hänvisning till tillsatta utredningar eller utskottsarbete, måste avfärdas. ——— Vad det gäller är att ——— bygga upp en folkrörelse i kampen mot drogen — ett samarbete mellan politiker, polis och medborgare.” Låt mig börja med att säga att socialdemokraterna har ett narkotikapolitiskt program. Målet är ett samhälle fritt från narkotika.

De som av en viss partiledare har betecknats som kravmaskiner gör ett utmärkt arbete på det här området. Vi måste ge stöd till drogfri verksamhet Pengarna skall användas till information och fritidsverksamhet i folkrörelseregi, bl.a. för att arrangera drogfri, icke-kommersiell nöjesverksamhet. Vi måste stödja det internationella samarbetet Vi måste få fler behandlingshem Vi kräver 80 nya platser i behandlingshem för narkotikamissbrukare. Vi måste satsa på rehabilitering Dessa åtgärder på sammanlagt 37 milj.kr. är en god början i kampen mot det växande missbruket. En del av dessa förslag skall vi ta ställning till i dag. Till detta skall självfallet läggas våra krav på mer målmedvetna satsningar på arbete och bostäder till ungdomen. Man måste på bred front söka finna de bakomliggande orsakerna till missbruket. Jag tror man kan säga att det i dag finns en omfattande vetenskapligt dokumenterad kunskap om drogens medicinska, psykologiska och sociala effekter. Vad som saknas är en helhetsbild, kanske beroende på att det råder en viss osäkerhet om hur vi skall behandla narkotikaberoende människor. Samtidigt som den vetenskapliga dokumentationen finns råder en stor okunnighet bland föräldrar, lärare, ungdomsledare och kanske också politiker om förekomsten av drogmissbruk. Man talar om att vi i dag har 10 000-14 000 personer med tungt narkotikamissbruk. Men hur många haschmissbrukare har vi? Och hur är det — tar vi inte litet för lätt på haschmissbruket? Man hör sällan talas om psykosrisk, personlighetsskador och beroenderisker när det gäller haschet eller cannabisen. Jag har med glädje noterat att både Karin Söder, Inga Lantz och Rune Gustavsson har uttalat farhågor för den kanske smygande utbredning av cannabismissbruk som äger rum i vårt land. Popmusiken förhärligar haschet, Nr 153 och den kultur som följer i dess spår präglas av de hallucinationseffekter som Onsdagen den drogen ger. Vi behöver bara titta på skivomslagen i skivaffärerna. Eller 19 maj 1982 kanske vi inte behöver gå så långt — vi kan titta på våra egna ungdomars skivor. Jag tror man kan säga att den drogframkallade gemenskapen utvecklar sin egen kultur. Mycket få talar om haschproblemens omfattning. Det är oroande om vi inte upptäcker dimensionen av vad som håller på att ske runt omkring oss — att en generation löper risk att gå under utan att det uppmärksammas i tid. Det har i debatten i dag talats om vem som är renhårig eller inte renhårig. Låt oss vara renhåriga mot varandra och erkänna att det här är ett oerhört svårt problem att bemästra. Det finns inga raka rör till en lösning. Bygga upp en folkrörelse är Allan Rubins förslag. Till det vill jag säga att det här i landet är fullt av folkrörelser, och de borde ta som sin främsta uppgift att skapa alternativ till drogkulturen, att skapa en varm och mänsklig gemenskap för både ungdom och vuxna. Ett medmänskligt engagemang måste till. Hos alla människor finns en grund för ett engagamang i någonting. Det må gälla idrott, politik, religion, hobbyverksamhet av något slag, musik, teater eller något annat. Det gäller för våra folkrörelser att fånga upp detta intresse hos människorna. Kanske vi måste bekväma oss till att gå ut bland människorna och försöka få dem med i den här gemenskapen. Det är rätt som sägs: Vi behöver inga fler utredningar i kampen mot narkotikan. Vi behöver handling — eller action för att använda ungdomens egen vokabulär. Vi behöver insatser på många områden. Vi behöver inte minst stimulera våra idéburna folkrörelser att ställa upp och skapa ett alternativ till drogkulturen. Det är en utmaning som vi måste anta. Det är en skam för ett rikt välfärdssamhälle att narkotikan har fått så starkt fotfäste som den har. Vi måste på alla fronter bekämpa dess framfart. Vi har alla ett ansvar. Jag vill sluta med ett tänkespråk: Det åligger dig icke att slutföra verket, men du får icke undandra dig din del!

Fru talman! Jag skall inte argumentera mot Gertrud Sigurdsen. Det är sant att riksdagspartierna är eniga i dessa frågor. När Gertrud Sigurdsen hänvisar till Allan Rubins bok och säger att vi behöver bygga upp en folkrörelse mot drogerna, har jag samma uppfattning. För fyra fem år sedan framhöll jag i ett föredrag att vi måste skapa ett engagemang och något av en folkrörelse. En kvällstidning ställde då frågan till fem personer: Tror ni på Rune Gustavssons idé om att bilda en ny förening? Nej, det gjorde de inte. Varje enskild individ skall ställa upp. Våra folkrörelser bygger på det egna intiativet och vad vi själva kan ge. Detta måste vi aktivera ytterligare. År 1977 — jag kommer tillbaka till detta — fattade vi beslut om alkoholpolitiken och knöt den alkoholpolitiska nämnden till socialstyrelsen. 181 Folkrörelserna var representerade i nämnden. Jag hade då den uppfattningen — och jag trodde litet för mycket på den — att folkrörelserepresentanterna i alkoholpolitiska nämnden skulle via sina organisationer ut i minsta led verkligen försöka skapa aktivitet kring dessa frågor. Men medvetenheten har ökat, och därför är det viktigt att vi kan få en ökad aktivitet. Måhända morgondagen kan innebära en kraftsamling också mot drogerna. Gertrud Sigurdsen tog upp frågan om TV, och vi blev beskyllda för att ingenting göra och för att inte ha något program, vilket man enligt Gertrud Sigurdsen har inom socialdemokraterna. Men för två år sedan arbetade vi fram ett alkoholoch narkotikapolitiskt program, som vi försöker följa. I ett sådant program kan man dock inte precisera varje sak. Men vi har lagt fram ett program, som vi vill förverkliga.

Fru talman! Under den allmänna motionstiden väckte jag tillsammans med Björn Körlof en omfattande motion om åtgärder mot narkotikamissbruket. Motionen är ett försök till en sammanfattande bild av utvecklingen på både kort och lång sikt, och vår strävan har därmed varit att ge förslag till ett mer samordnat åtgärdsprogram. Motionen är också en uppföljning till en motion med likartat innehåll ett år tidigare, som dock inte var fullt så genomarbetad som årets. Till vår glädje har vi nu kunnat konstatera att jordmånen för årets motion har varit långt mera positiv än för motionen vid föregående riksmöte. Här har skett en förändring, som är väl värd att notera. Även om vi inte på alla punkter — som jag strax skall beröra — har blivit tillgodosedda, har utskottsskrivningarna i de utskott som redan behandlat delar av motionen varit mycket positiva. Så är också fallet i det betänkande som vi nu behandlar. Alltså är det ett klart fall framåt för dessa frågor. I motionen påpekar vi att det behövs samordnande organ, som kan "överblicka hela kedjan av insatser — från skola, socialvård, polis m.m. till kriminalvård, narkomanvård och anpassning i samhället. Detta krav framstår än mera angeläget i belysning av de inskränkningar som den nya sekretesslagen lett till, särskilt på det sociala området. I första hand måste kommunikationerna mellan polis och kommunernas sociala sektorer förbättras. Utskottet understryker visserligen detta behovi sitt yttrande och erinrar i sammanhanget om ett tidigare uttalande av justitieutskottet i den riktning som vi motionärer har önskat. Konsekvensen av detta uttalande borde ha varit att utskottet gjort ett tillkännagivande på denna punkt, så att man förvissat sig om en uppföljning av detta under regeringens ansvar. Jag skall emellertid nöja mig med att uttala förhoppningen att regeringen ändå vidtar åtgärder av denna innebörd. I vår motion har vi ägnat stort utrymme åt vårdfrågorna. Med hänsyn till kammarens ansträngda tid skall jag inte göra den översiktliga beskrivning av problematiken som jag tidigare avsett — jag hänvisar till motionen. Låt mig kortfattat konstatera att vi måste öka möjligheterna till tvångsingripanden mot dem som idkar gravt bruk av narkotika, då vederbörande riskerar att skada sig själv eller annan och då möjligheterna till frivilliga insatser har. Nr 153 uttömts. Den nya LVM-lagen är enligt vår mening otillräcklig. Det hade varit Onsdagen den bättre — som vi också förordade i en motion med anledning av LVM 19 maj 1982 propositionen — att man hade följt vårt alternativa förslag, innebärande en anpassning av den tidigare nykterhetsvårdslagen till nuvarande missbrukssituation. Hur många narkotikamissbrukare har hittills tagits om hand enligt tvångsbestämmelserna i den nya LVM-lagen? Vad säger oss dessa siffror? Ja, enligt min mening inte det som socialministern i sitt anförande försökte göra gällande. Den positiva bild av sitt eget lagförslag som hon försökte ge, innebär i stället enligt min mening en klar överdrift. Jag skall som kontrast till detta citera ur tidskriften Socionomen nr 17 för år 1982, där man kommenterar LVM-lagen efter fyra månader av praktisk verkan. Så här skriver tidningen: ”Socialnämnderna ligger lågt med ansökningar om tvångsvård. Socialsekreterarna tycker att LVM ger för liten utdelning i relation till arbetsinsatsen. Många missbrukare far illa eftersom LVM:s tvångsindikationer är rigorösa. Polisen har hittills stått för hälften av alla ansökningar. När det gäller narkomaner har LVM bara tillämpats i två fall. En enda narkoman från Stockholm har hittills tagits in för tvångsvård enligt LVM. Hans Holmér uppskattar antalet svåra knarkmissbrukare till ca 1 000 i Stockholm, och att ungefär 100 av dessa skulle vara i trängande behov av vård. Hur förklarar han då att lagen inte används? — Dels var det svårt i början att få några platser anvisade, dels är lagen ett slag i luften när det gäller narkomaner. De kräver för det mesta sjukhusvård i initialskedet. Eftersom sjukvårdslagen inte möjliggör att man vårdar någon mot dennes vilja, är det bara för knarkare att gå sin väg från sjukhuset.” Jakten på narkotikan måste intensifieras. Vi måste ingripa i ett så tidigt stadium som möjligt. Insatserna kan emellertid inte enbart riktas mot produktion eller distribution. En framgångsrik narkotikapolitik måste få alla missbrukare att sluta med sitt missbruk och ge upp sin roll som kunder och medlöpare till narkotikasyndikaten och den organiserade brottsligheten. Även de små innehaven måste beivras för att försvåra langning och fortsatt missbruk. Så länge det finns en efterfrågan, så länge finns det en marknad för de destruktiva krafterna på detta område. Beträffande insatser inom kriminalvården vill jag hänvisa till Björn Körlofs inlägg i debatten i förra veckan, som jag helt instämmer i, och beträffande de internationella frågorna vill jag hänvisa till mina tidigare inlägg i en interpellationsdebatt. Jag skall till sist ta upp den s.k. drogkulturen eller ”flumkulturen”. Den spelar enligt min mening en aktiv roll som marknadsförare av narkotika. Jag är lika oroad över detta som tidigare talare. På skivomslag, i ord och bild inspireras ungdomar till missbruk och deltagande i narkotikabaserade livsmönster. Vi skall självfallet inte tumma på tryckfriheten, men vi kan i alla sammanhang — och det skall vi verkligen göra med kraft — påpeka vilka enskilda och grupper som har narkotikan i sitt 183 budskap. Då tvingas de hela tiden in i en försvarsposition, som blir alltmer ohållbar med tiden. Vi måste få ett stopp på ”flumkulturen” — nästa steg för ungdomar blir annars ”slumkultur”. Ytterst måste vi fråga oss vad det är som får unga människor att bli missbrukare. Alltför många ungdomar i dag har inte från början fått lära sig att ta ansvar — för sig själva, för andra, för omvärlden. Framtidstron naggas allvarligt i kanten, man ser ingen egentlig mening med att satsa på någonting. När det gäller att stötta självkänslan kan olika former av missbruk framstå som enda alternativet. Den dagen alla ungdomar i vårt samhälle känner sig önskade, värdefulla och efterfrågade, när de inser att de kan göra en insats för att förändra både sin egen och andras situation, när ett samhällsansvar blir något som känns riktigt och naturligt — då tror jag vi har nått en bra bit på väg i vår kamp mot narkotikan.

Fru talman! Till Sten Svensson vill jag säga att vi haft LVM i bara fem månader. Det är för kort tid för att dra några alldeles bestämda slutsatser om hur den verkar. Vi får också komma ihåg att den är ett resultat av ett långsiktigt arbete för att vi skulle kunna bli eniga kring denna fråga. Det kan finnas förklaringar till varför så få narkotikamissbrukare omhändertas enligt LVM. Det är något nytt för socialtjänsten, och det ger naturligtvis anledning till tveksamhet i vissa fall. Det har också funnits en osäkerhet om hur kommunerna skulle handlägga dessa frågor. Det har kommit till uttryck i det anförda citatet från Socionomen. Man har också varit fullt upptagen med att i många avseenden anpassa sig till den nya socialtjänstlagen. Därför får vi ha tålamod och vänta och se vad som kommer att hända. Vi vet också att resultatet av tillämpningen av LYM kommer att följas av socialberedningen. Jag tycker ändå att det börjar komma mer positiva tendenser och rapporter. I början av året, det vill jag gärna understryka, var också jag oroad för vad som hände. Men låt oss nu konstruktivt följa utvecklingen och se om vi inte ändå till sist genom att stödja varandra kan nå de resultat vi vill uppnå med LVM. När jag ändå har ordet, fru talman, skulle jag vilja säga att den debatt vi haft i dag ändå visar i hur hög grad vi är eniga om målen för detta arbete. Gertrud Sigurdsen läste här upp ur det socialpolitiska programmet mot narkotika. Jag kunde konstatera att alla de punkter som hon läste upp finns i de propositioner som framlagts. Jag medger att det kan skilja på siffrorna när det gäller pengar och antalet vårdplatser, men i övrigt fanns de här delarna med. Det visar i hur hög grad vi är eniga om färdriktningen. Vi behöver verkligen ta gemensamma tag i dessa frågor. Jag vill också bestämt instämma i vad Gertrud Sigurdsen sade om att det inte hjälper att skapa nya, tillfälliga folkrörelser. Nya aktiviteter är bra, men för de människor som hamnar i missbruk gäller det att få både framtidstro och idealitet, kanske religiös upplevelse, politisk medvetenhet eller vad det kan vara, så att de ser någonting att leva för. Det är efter dessa linjer vi måste arbeta vidare. Därför ser jag med förhoppning på framtiden, eftersom vi har det engagemanget, inte minst bland unga människor. Jag ser också fram mot morgondagen, då många idéer, många synpunkter, många positiva krafter kommer att göra sig gällande för att ge en ny avstamp åt själva debatten. Men det hjälper inte med bara debatt. Det gäller vårt handlande. Jag är oroad över att man säger att politikerna ingenting gör, fast vi faktiskt bjuder till allt vad vi kan. Men vi är inte bara politiker. Vi har också ett ansvar som medmänniskor, föreningsmänniskor och vad det nu kan vara. Motoffensiven får inte bara sträcka sig över morgondagen, den måste fortgå året runt. Jag vill påstå att det också är betydelsefullt att ha med detta i det politiska arbetet i valrörelsen som en del av den helhetsbild som vi var och en på vårt sätt har av samhället. Inte heller där tror jag det finns några delade meningar, fast vi vill kanske lösa problemen på litet olika sätt. Detta är ju också en del av en demokrati. Det var en fråga till som jag skulle vilja svara på, om mera samverkan. Det framgår också av det arbete som bedrivits hittills och av de insatser som gjorts, t.ex. förändrat huvudmannaskap, att samverkan är A och O. Utan samverkan kommer vi ingen vart. Min bestämda uppfattning är att man, ekonomiska problem till trots, i många kommuner — senast i morse läste jag om detta — intensivt går in för att skapa samverkansgrupper i kampen mot narkotikan. Detta är också oundgängligen nödvändigt. I det arbete som pågår får vi var och en på sitt sätt försöka att vara pådrivande. Jag tror att vi allesammans efter den här debatten med tillförsikt kan gå ut i det här arbetet och peka på att det finns en bred enighet när det gäller våra strävanden, även om det kan finnas nyansskillnader.
Fru talman! Som politisk kompromissprodukt kan LVM ha varit en verklig fullträff, men som vårdlagstiftning har den betydande brister. Jag måste säga, fru talman, att jag nog sätter större tilltro till de synpunkter som polismästare Holmér har redovisat. Jag har också talat med en lång rad andra företrädare för polismyndigheten och åklagarväsendet, och de ger en annan bild. Mot den bakgrunden tyckte jag det var väl kategoriskt att efter den här korta tiden så optimistiskt beskriva effekterna av LVM som fru Söder gjorde i sitt anförande. Jag tycker nog att jag har anledning att ge socialministern det rådet, att hon kanske mera skall följa arbetet på fältet och lyssna till de företrädare jag har nämnt och även till andra inom det sociala fältet, innan hon gör uttalanden och värderingar av den innebörd som redovisats i dag.
Fru talman! Sten Svensson kan inte ha en aning om hur ofta jag lyssnar till dem som arbetar ute på fältet, för därom har jag inte givit något besked. Jag talar faktiskt så gott som dagligen med narkomanvårdare.
Fru talman! Låt mig konstatera att uppgift här står mot uppgift. Vi har olika synsätt, och vi blir säkert inte överens om den här bedömningen. Även om vi, som fru Söder nyss sade, är eniga om målen och om många åtgärder i övrigt, får vi på den här punkten bara konstatera att vi har helt olika uppfattningar om bedömningen.

Fru talman! Vid folkpartiets landsmöte i februari antogs ett alkoholpolitiskt program. Det präglas av medvetenheten om att nykterhetstillståndet hos en befolkning står i relation till vilken alkoholpolitik som förs. Programmet innehåller en rad förslag, som sammanfattas under följande huvudrubriker: Pris och tillgänglighet, Sjukvård och socialvård och Upplysning och opinionsbildning. I de fp-motioner som finns med i dagens betänkanden från socialutskottet resp. utbildningsutskottet är det framför allt resonemang och ståndpunkter i fråga om upplysning och opinionsbildning som förs fram. Folkpartiets syn är att vi genom information och opinionsbildning måste arbeta för ändrade attityder i syfte att minska bruket av alkohol. Vårt alkoholpolitiska program sätter upp som mål att den totala konsumtionen skall sänkas med en tredjedel på tio år. Jag har ingen annan uppfattning än alla dem som har talat tidigare i debatten om värdet av att de ideella rörelserna och samhället skall arbeta tillsammans i det opinionsbildande arbetet. I motion 1593 från folkpartiet har vi givit några allmänna synpunkter på vad informationen bör innehålla. För det första har vi påpekat att det är vanligt att alkohol fungerar som en inkörsport till narkotikamissbruk. Blandmissbruk är inte helt ovanligt. Det finns ingen anledning att koncentrera diskussionen till antingen alkohol eller narkotika, utan det måste vara ett både-och. Som en kommentar till vad som nyss har anförts om den s.k. flumkulturen vill jag i det sammanhanget gärna säga att jag tror att det är värdefullt att vi i diskussionen med våra ungdomar pekar på att det finns popgrupper som har som program att kämpa mot drogerna. Jag tror att vi genom att peka på detta kan få ett visst gehör. För det andra har vi sagt att informationen som vi ger måste få en sådan utformning att även den som betraktar sig som ”vanlig alkoholkonsument” kan ta emot den. Det är nödvändigt att rikta informationen mot bruket, inte bara mot missbruket. Som har framgått också av dagens debatt torde det i dag vara möjligt att få en mycket bred förståelse för en sådan uppläggning. För det tredje måste informationen vara riktad lika mycket mot föräldrars alkoholvanor som mot ungdomars. I det sammanhanget är det angeläget med en samverkan mellan föräldrar och elevorganisationer. Föräldrarnas exempel och ansvar måste betonas. Det har en stor betydelse för ungdomarnas alkoholvanor och är viktigt inte minst i en tid som denna, med oro ute i världen och med svårighet för många ungdomar att snabbt få ett jobb. Det är inte fråga om att lära sig umgås med alkohol, utan det är fråga om att lära sig umgås utan alkohol. Föräldrarna måste få sådana kunskaper att de förstår att det bästa är att ge ungdomarna en alkoholfri uppväxtmiljö. För det fjärde har vi pekat på den svåra situation som invandrarungdomar kan befinna sig i. De kan frestas att tro att en anpassning till svensk livsstil är detsamma som att man måste överta de svenska berusningssederna. Slutligen har vi påpekat att alkoholupplysningen måste vara mycket kritisk mot de seder som innebär påtryckningar mot människor att bli eller förbli alkoholkonsumenter. En viktig uppgift är att stödja de personer som genom att de har problem har en utsatt situation. De behöver slippa ifrån trycket från alkoholsederna i arbetslivet och på fritiden. Mot den här allmänna bakgrunden har vi föreslagit i motionen att den kampanj mot langning som inleddes 1979 och som sedan har följts av ytterligare en kampanj mot droger inte skall vara någon engångsföreteelse. Sådana kampanjer behöver återkomma, kanske utformade på litet olika sätt. Det är också viktigt att de följs upp. Vi tror att möjligheterna att spåra upp ett begynnande alkoholmissbruk inte tillräckligt har utnyttjats. Framför allt inom sjukvården har man naturliga möjligheter att komma till tals med människor som håller på att utveckla ett alkoholmissbruk. Men det förutsätter ännu bättre kunskaper hos sjukvårdspersonalen om alkoholens verkningar och möjligheterna att ställa en tidig diagnos. Man bör i ett program för förebyggande hälsovård kunna utgå ifrån att människor uppfattar det som naturligt att sjukvårdspersonalen försöker påverka patienters inställning till alkohol. Det är inte minst viktigt att man på mödravårdscentralerna informerar om riskerna med alkoholkonsumtion under havandeskap. Den behandling som motionens olika förslag har fått i socialutskottets betänkande kan inte betraktas som annat än välvillig. På flera punkter för man ett resonemang som väl ansluter till dem som finns i motionen, och man hänvisar till det arbete som pågår i regeringskansliet och i olika utredningar. Det borde betyda att det finns möjlighet till en bred anslutning när det gäller att arbeta efter de här idéerna. Jag vill också kommentera ytterligare några motionsyrkanden. Det gäller t.ex. yrkandet om varningstext på alkoholförpackningar i likhet med den som förekommer på tobaksförpackningar. Motionen har i den delen avslagits med den motiveringen att det är svårt att veta hur man skall utforma en sådan varningstext. Då vill jag bara säga att det var just därför som vi föreslog att man skulle göra ett försök med varningstext på alkoholförpackningar. Vi utgår ifrån att de överväganden som man talar om i betänkandet snabbt kommer till stånd. För att bilda opinion och ge upplysning måste man ha ett ordentligt faktaunderlag. Vi har i motionen 556 pekat på att alkoholstatistiken behöver förbättras. Det är också ett resonemang som finns i regeringens proposition och som även SAMO har varit inne på. Vi förutsätter att det på det här området kommer att bli förbättringar. I samma motion har vi också pekat på sambandet mellan alkohol och våld. Utskottet säger här, även om man med hänsyn till att frågan bereds i regeringskansliet avstyrker motionen, att den bakgrundsinformation som finns tyder på en ökning av våldsbrotten. En rapport från BRÅ visar alldeles otvetydigt att alkoholpåverkan har stor betydelse som utlösande faktor vid våldsbrott. Fru talman! Jag vill slutligen uttrycka min tillfredsställelse med att motionerna, bl.a. av Börje Stensson och Elver Jonsson, som rör ANT kontaktpersonerna har tillstyrkts och att den verksamheten vid länsskolnämnderna därmed kommer att säkerställas. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 59, som vi nu behandlar, bygger på proposition 1981/82:120, där det föreslås vissa förändringar i lagen med tulltaxa. Det gäller bl.a. tullskyddet för beredningar av köksväxter, frukter eller andra växtdelar. Förslaget har tillkommit efter omförhandlingar Utskottet godtar i stort sett i enighet de föreslagna förändringarna. Men på en punkt har en majoritet bestående av moderater, centerpartister och socialdemokrater uttryckt missnöje med det i propositionen redovisade förhandlingsresultatet. Det gäller gränsskyddet för fruktsafter och då i synnerhet äppeloch päronsaft. Det leder till att man vill ge regeringen till känna att det bör ske en omförhandling när det gäller detta varuslag. Man hänvisar till att trädgårdsnäringsutredningen föreslagit 10 90 tullskydd i stället för nu medgivna 5 26. Och man hävdar att den inhemska yrkesfruktodlingen behöver ett förbättrat gränsskydd för att få större avsättning till industrin. Vi i folkpartiet har inte ansett oss böra vara med om att begära en sådan omförhandling. Vi är på det klara med att tullförhandlandet inom GATT:s ramar alltid handlar om att ge och ta, och vi tror inte att önskemålet om ett högre gränsskydd för just dessa produkter bör köpas på bekostnad av lättnader för någon annan importprodukt. Det är vad som skulle bli följden vid en omfördelning, och det är väl troligt att andra trädgårdsprodukter då skulle omfattas av denna tullsänkning. Principiellt vill vi f. ö. motverka olika tendenser till protektionism.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 59 behandlas proposition 120 om ändring i lagen med tulltaxa, m.m. Förslagen i propositionen grundas till huvudsaklig del på 1974 års trädgårdsnäringsutrednings promemoria Översyn av tullarna för beredningen av köksväxter, frukter eller andra växtdelar. I propositionen redovisas de förhandlingar som skett med EG och vissa GATT-länder. Som framgår av utskottets betänkande är man i utskottet i huvudsak överens om att tillstyrka propositionen. Det är endast på en punkt som meningarna är delade, och det gäller gränsskyddet beträffande svensk råvara för safttillverkning. I motioner från centern, socialdemokraterna och moderaterna har framhållits att man på denna punkt borde ha följt trädgårdsnäringsutredningens förslag om ett tullskydd på 10 96 och att regeringen bör uppta förhandlingar med GATT för att uppnå en sådan förändring. Utskottet har ställt sig bakom dessa motionskrav. Mot detta ställningstagande har emellertid folkpartiledamöterna reserverat sig. De anser det vara angeläget att motverka protektionistiska tendenser. Huruvida det är rimligt att tillgripa så starka ord för en så begränsad förändring som den utskottet föreslagit kan diskuteras. Jag anser att det är att ta till överord och att onödigt mycket förstora motsättningarna. Frågan är närmast om vi vill ha kvar denna produktion inom landet. Andra länder i Europa har väsentligt högre tullskydd. Som exempel kan nämnas att EG har ett 25-procentigt tullskydd. Skall vi öppna våra gränser för frihandel på ett helt annat sätt än vad andra länder gör? Enligt min uppfattning måste vi ta hänsyn till de önskemål som finns både om frihandel och om bevarandet av en inhemsk produktion. Det har man också gjort i motionerna. Man har inte krävt mer än 10 26 när det gäller tullskyddet. Utskottet har anslutit sig till den uppfattning som framförts i nämnda motioner och i trädgårdsnäringsutredningen. Beträffande Arne Gadds motion vill jag hänvisa till konstitutionsutskottets uttalande, som också skatteutskottet anslutit sig till. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till skatteutskottets betänkande nr 59 i dess helhet och därmed avslag på reservationen.
Herr talman! Får jag bara säga till Stig Josefson att vårt huvudargument i det här fallet inte har avsett den principiella frågan om begynnande protektionism. Vad vi har sagt är att en omförhandling kommer att kräva eftergifter på ett annat område, som kanske skulle vara mindre gynnsamma för det svenska näringslivet. Det är det enda vi har sagt.
Herr talman! Jag tror knappast att vare sig Wilhelm Gustafsson eller jag kan klara ut på vilket sätt man skall komma till rätta med detta. Det är ju många faktorer som spelar in. Jag ärinte övertygad om att den aktuella åtgärden är den enda möjligheten Nr 153 att på detta mycket begränsade område få en rättelse. Det finns också andra Onsdagen den möjligheter än att låta det resultera i en direkt eftergift på ett annat 19 maj 1982 område.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 26 om anslag till högskolans fakulteter har vi från socialdemokratiskt håll fogat sex reservationer. Motiveringen för reservationerna skall jag göra ytterligt kort, för att återigen ge ett bidrag till att riksdagen kan avslutas någorlunda i beräknad tid. Reservationerna 1-5 gäller samtliga ökade resurser till fakulteterna jämfört med vad den borgerliga utskottsmajoriteten föreslår. Vi föreslår således anslag till fakulteterna med 27 milj.kr. utöver vad de borgerliga vill ge. Pengarna bör användas för satsning på angelägna forskningsområden i form av rörliga medel, för att inrätta fler forskningstjänster på mellannivå och för att öka de internationella kontakterna. När det gäller de tekniska fakulteterna betonar vi särskilt satningen på det datatekniska området. Våra yrkanden får ses, jämfört med de borgerligas förslag, som uttryck för en förhöjd ambitionsnivå för forskningen. I reservation 6 vill vi ge till känna att utbyggnaden av den temaorienterade forskningen bör ske enligt den långtidsplan som UHÄ har redovisat. Den borgerliga utskottsmajoriteten skriver att riksdagen inte tidigare har tagit ställning till någon utbyggnadstakt. Nej, men det finns en formulering i budgetpropositionen, som sedan f. ö. följs upp i den forskningspolitiska propositionen, om att man tänker sig en långsammare utbyggnadstakt än den som UHÄ föreslår. Det kan vi inte tolka på annat sätt än att det är ett ställningstagande när det gäller utbyggnadstakten — låt vara att det är negativt och ej preciserat, men det anger ändå en ståndpunkt. Vi å vår sida anser att det är rimligt att man följer UHÄ:s långtidsplan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1-6 i utbildningsutskottets betänkande 26 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Också jag skall bidra till att förkorta debatten. I utbildningsutskottets betänkande 26 behandlas två vpk-motioner. Den ena gäller att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag som innebär att yrkesmedicinska och arbetsmiljötekniska universitetsinstitutioner inrättas vid samtliga medicinska resp. tekniska fakulteter. Vi har lagt fram detta förslag mot bakgrund av att vi betraktar arbetsmiljöområdet som så oerhört viktigt. Utskottet avstyrker vårt förslag med motiveringen att UHÄ har fört upp just detta område på prioriteringslistan. Men vi anser att det är angeläget att detta kommer till stånd redan nu. Jag yrkar bifall till motion 1116. Den andra motionen gäller att man skall minska anslaget till forskningsorganisationen inom arkitekturområdet med 4 milj.kr. Bakgrunden till detta är att man redan tidigare ville dra in på forskningen inom arkitekturområdet vid universitetet i Lund. Nu kommer man tillbaka med ett sparmål på 4 milj.kr. inom hela arkitekturområdet. Det är ett förslag som har kritiserats av Nr 153 samtliga remissinstanser. Med detta vill jag yrka bifall också till motion

Herr talman! Jag skall tala litet om utbildningsutskottets betänkande 26. Eftersom det har ett samband med det följande ärendet kommer jag att ta något längre tid i anspråk för detta ärende men så mycket kortare för nästa. Socialdemokraterna har avvikande uppfattning på sex punkter och föreslår förhöjda anslag i förhållande till utskottsmajoritetens förslag till de flesta fakulteterna. Man kan i det sammanhanget fråga sig varför inte teologiska, juridiska, odontologiska och farmaceutiska fakulteterna också har fått del av den socialdemokratiska givmildheten. Vi i majoriteten har förståelse för de synpunkter som framförs i reservationerna om att man skall satsa på rörliga medel för att möjliggöra satsningar inom angelägna områden och att öka möjligheterna till internationella kontakter eller, som föreslås för vissa fakulteter, ge möjligheter att inrätta tjänster på mellannivå. Det är bra att även socialdemokraterna vill satsa på högskolan. Också majoriteten satsar på detta område. Det är knappast njuggt att humanistiska fakulteterna får 1,68 miljoner extra och att medicinska fakulteterna får 2,2 miljoner extra i basresurser för medicinsk forskning, eller att det blir en total ökning med 28,6 milj.kr. på ett anslag av 340 milj.kr. Naturvetenskapliga fakulteterna får 33,7 milj.kr. mer på ett anslag av 289 milj.kr. Att tekniska fakulteterna får 5,1 milj.kr. för ökning av basresurserna och totalt 28,8 milj.kr. mera på ett anslag av nästan 300 milj.kr. tycker jag talar tillräckligt om majoritetens uppfattning i de här frågorna. Detta visar klart att vi i majoriteten har samma viljeinriktning som socialdemokraterna och att vi tycker att högre utbildning och forskning är ett viktigt och därför ett mycket högt prioriterat område. Det som skiljer oss och socialdemokraterna åt är ansvaret för statens finanser. Vi försöker minska underskottet i statsbudgeten. Socialdemokraterna tycks inte ha samma målsättning. I varje fall föreslår de 27 milj.kr. mer än vad vi gör. Det är värt en ekonomisk debatt, men den hör inte hemma här. Den sista socialdemokratiska reservationen, om den temaorienterade forskningen i Linköping, rör sig inte om pengar för det kommande budgetåret men kan göra det längre fram. Reservationen förespråkar en utbyggnad i enlighet med UHÄ:s långtidsplan. Vii majoriteten har en positiv uppfattning om den temaorienterade forskningen i Linköping, vilket satsningarna under de gångna åren visat. Att vi förespråkar en något långsammare takt än UHÄ när det gäller utbyggnaden på professorsnivå bör därför inte väcka någon förvåning. Noteras bör i stället den positiva Låt mig till slut bara konstatera att minskningen av forskningen inom arkitekturområdet är en direkt följd av riksdagens beslut om att utbildningen av arkitekter skall minskas på samtliga orter. Sparmålet på 4 milj.kr., som sattes upp i samband med förslaget om nedläggning av arkitekthögskolan i Lund, anser vi bör stå fast och uppnås 1985/86. Eftersom utbildning på tre orter blir dyrare än utbildning på två orter och dessa tre får en något mindre organisation var för sig, är det rimligt att forskningsorganisationen anpassas till den nya storleken på enheterna. Forskningen bör tillsammans med statens institut för byggnadsforskning och statens råd för byggnadsforskning kunna täcka det aktuella forskningsområdet. Sedan är det klart att en viss profilering av arkitekturforskningen vid enstaka enheter kommer att underlätta uppnåendet av målet. Vi klarar helt enkelt inte en alltäckande arkitekturforskning vid tre enheter i Sverige. Låt i stället de enskilda arkitekturskolorna utveckla sina speciella företräden! Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 26 i alla dess delar.
Herr talman! Jag trodde att jag skulle slippa replikera på Rune Rydéns anförande, eftersom vi skulle spara tid, men jag kan inte underlåta att kommentera i ett avseende. Jag skall fatta mig kort. Rune Rydén säger att de borgerliga har samma viljeinriktning som socialdemokraterna, men det som skiljer är ansvaret för statens finanser. Han sade inte på vilket sätt, men jag utgår ifrån att han menar att man har större ansvar för statens finanser på den borgerliga sidan. Jag tycker att han gjorde ett litet väl grovt påhopp i detta sammanhang. Men eftersom vi inte skall ha någon debatt om statens finanser rent allmänt här, skall jag avstå från det. Jag noterar bara att det i den skuggbudget som vi har gjort upp i partiet finns täckning för de 27 miljoner som vi vill satsa. Vårt alternativ är alltså inte alls på något sätt mindre ansvarsfullt. Skall man bidra till att förkorta sådana här debatter, skall man inte komma med sådana påhopp eller insinuationer som Rune Rydén gjorde nu.
Herr talman! UHÄ har i sina senaste anslagsframställningar framhållit att den temaorienterade forskningen vid universitetet i Linköping är det mest framträdande exemplet på nyorientering inom forskningen i Sverige. Mot den bakgrunden anser UHÄ att den inledda utbyggnaden av temaforskningen bör fullföljas med kraft. Noteras bör i sammanhanget att det i den forskningspolitiska propositionen finns ett stöd för temaforskningens principer och organisation, men att föredragande statsrådet svävar något på målet när det gäller framtida anslag till verksamheten. Starka skäl talar emellertid för att satsningen på temaforskningen vid Linköpings universitet fullföljs enligt UHÄ:s långtidsplan. En rationell planering av forskning och utbildning försvåras, om inte universitetsledning en nu får veta var statsmakterna står när det gäller anslag till den Nr 153 temaorienterade forskningen. I ett oklart läge blir det t.ex. svårt att rekrytera framstående forskare. I två motioner till årets riksmöte föreslås en fortsatt utbyggnad av den temaorienterade forskningen enligt UHÄ:s långtidsplan för budgetåren Anslag till fakulte 1983 87. Bakom en av motionerna står representanter för socialdemokraterna i Östergötland, centerpartisten Åke Polstam, moderaten Per-Olof Strindberg och Nils Berndtson, vpk.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

Herr talman! Jag skall i likhet med Christer Nilsson kort beröra temaforskningen vid universitetet i Linköping. Utskottet är ense med oss motionärer om värdet av den temaorienterade forskningen i Linköping, och det tycker vi är utmärkt. Men sedan verkar det som om utskottet nöjer sig med att erinra om att universitetet i Linköping till denna forskning i årets budget tillförs 1 milj.kr. utöver posten för prisoch löneavräkning. Givetvis är även det påslaget välkommet, och det är också ett bevis för att man menar allvar med uttalandet om värdet av temaforskningen. Vad som emellertid är viktigare än dessa pengar är att få ett riksdagsbeslut om målsättningen för utbyggnaden av temaforskningen i Linköping. Riksdagen har, som utskottet också påpekar, inte tagit ställning till utbyggnadstakten, men det är det som vi motionärer efterlyser. UHÄ har hela tiden varit välvilligt inställt till den här forskningsbiten och har också en långtidsplan för utbyggnaden. Det är lämpligt att nu stödja den planen, och det gör man om riksdagen nu bifaller det motionsyrkande som återfinns i reservation 6. Då blir det möjligt för UHÄ att planera vidare och fullfölja arbetet på detta område. Vi säger i motionen att det för universitetet i Linköping är av vital betydelse att nu få veta statsmakternas syfte och ambitioner med den temaorienterade forskningen. Annars blir en rationell planering av forskningen och utbildningen omöjlig. Universitetet kan få svårt att rekrytera framstående forskare. Dessa kommer, vilket är förståeligt, att känna sig osäkra på vilka resurser de kommer att förfoga över vid den temaorienterade forskningen och föredrar därför att stanna kvar i en traditionell forskarorganisation. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag kort har anfört kommer jag att rösta för bifall till reservation nr 6.
Herr talman! Också mitt namn står med på den motion som här har åberopats av Christer Nilsson och Åke Polstam och som gäller temaforskningen i Linköping. Jag är naturligtvis utomordentligt glad över det stora intresse som man från socialdemokratiskt håll visar och som även Åke Polstam visar temaforskningen i Linköping. Alltsedan jag kom in i riksdagen 1971 har jag lagt ner mycket arbete på att verkligen utveckla universitetsoch högskoleenheten i Linköping. Det hindrar inte att jag, eftersom utskottsmajoritetens skrivning är så pass positiv som den är, kommer att stödja utskottsmajoritetens förslag. Det gör jag trots att jag är medveten om att jag därmed delvis går emot den motion jag har varit med om att väcka. Herr talman! Jag tillhör ju inte ett parti som har regeringsansvar, men skall man kunna föra en konsekvent och målinriktad politik för att sanera rikets affärer, kan maninte i varje enskilt läge bara ta hänsyn till den egna regionen, utan då får man se till helheten i en större utsträckning. Mot den bakgrunden yrkar jag med hänsyn till utskottets positiva skrivning bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 27, som rör anslag till forskningsråden, har vi från socialdemokratisk sida reserverat oss på tre punkter. De rör alla medelstilldelningen till råden. Vi förordar således till humanistisk-samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och medicinska forskningsråden sammanlagt 10 milj.kr. utöver vad den borgerliga majoriteten vill. Också här är våra förslag uttryck för en högre ambition beträffande forskningsråden. Vi anser en prisoch löneomräkning med 6 20 som så otillfredsställande att vi tycker att anslagen bör korrigeras uppåt. Råden skulle med vårt förslag få litet större möjlighet att t.ex. öka stipendieverksamheten avseende nyblivna doktorer. Det skulle också kunna stimulera internationellt utbyte och främja rekryteringen av unga forskare. Slutligen, herr talman, noterar jag med tillfredsställelse att utskottet kunde bli enigt om bifall till bl.a. de socialdemokratiska motionerna 988 och 1809 i deras yrkanden om behållande av en särskild anslagspost till framtidsstudier inom anslaget till forskningsrådsnämnden. Det är likaledes bra att utskottet enigt kunnat tillstyrka förslaget i den socialdemokratiska Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1-3 i utbildningsutskottets betänkande 27 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 27 behandlas en motion av Inga Lantz och mig, en motion där vi för fjärde året i följd för fram kravet på ökade resurser för preventivmedelsforskning. Vi betraktar det som en oerhört viktig fråga för en stor del av befolkningen i vårt land, nämligen för kvinnorna. Vi säger att det behövs bra och ofarliga preventivmedel för kvinnor, och det behövs också forskning kring preventivmedel för män. Också männen borde kunna instämma i detta vårt krav. Nu har utskottet ånyo avstyrkt denna motion med motiveringen att riksdagen inte skall detaljstyra forskningen. Därom är vi självfallet överens — att en detaljstyrning från riksdagens sida inte vore särskilt välbetänkt — men när ett område som är så viktigt för halva befolkningen i vårt land är så outvecklat som detta område är, då krävs, herr talman, en viljeyttring från riksdagens sida. Därmed vill jag yrka bifall till motion 671.

Herr talman! Socialdemokraterna vill satsa ytterligare 10 milj.kr., utöver regeringens förslag, till forskningsråden. Vi i majoriteten tycker att det är viktigt att forskningsråden får de resurser de behöver, och de har också fått en ökning av sina anslag. Vi i majoriteten har ett budgetansvar, som jag tidigare har sagt, och den löneuppräkning på 6 26 som vi tillstyrker kan ses som ett försök att hålla inflationsutvecklingen nere.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

Herr talman! Det är en länge sedan svunnen tid då man kunde tala om Sverige som de dånande och otämjda forsarnas land. Det välstånd och den utveckling som vi alla har arbetat för har krävt sitt pris vad gäller utbyggnad av vattenkraften. Det som finns kvar är oerhört värdefullt och skall bevaras, inte bara för vår egen del utan för kommande generationer. Vi har satt upp ett mål om möjligt antal terawattimmar både 1990 och på längre sikt. Det finns ingen anledning till oro att det målet inte skall uppnås. Moderaterna har i en motion begärt ”en allsidig utredning om hur ett ökat vattenkraftstillskott bäst kan åstadkommas samtidigt som en positiv omdaning av naturmiljön säkras”. Socialdemokraterna har i utskottet gjort gemensam sak med moderaterna och bildar därför majoritet. Den majoritetsskrivning som socialdemokrater och moderater till slut har enats om är ett märkligt aktstycke. Jag vill först ta upp den formella sidan. Vi anser från folkpartiet och centerpartiet att en utredning är onödig. Det ingår redan i uppgifterna för 1981 års energikommitté att se på ytterligare möjliga tillskott från vattenkraften. Den väsentliga restriktionen i direktiven är att utredningen skall respektera de av riksdagen fastlagda riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Nu kan man på goda grunder misstänka att majoriteten vill ändra på riktlinjerna och offra ett antal skyddade älvar. Men i så fall hade man ju kunnat lägga fram konkreta förslag om det i anslutning till den proposition om lagfästande av riktlinjerna som kommer att behandlas av höstriksdagen. Det hade varit en snabbare väg. Majoriteten tycks också ha glömt tidigare riksdagsbeslut om vattenkraften. Utskottet har konstaterat att de angivna tillförselnivåerna inte bör betraktas som fastställda mål. Och — det var det viktigaste — man kan inte genom motivskrivningar styra tillämpningen av vattenlagen. Vattendomstolar och regering har att fatta beslut enligt gällande lagstiftning. Det är naturligtvis angeläget att man inom de ramar som lagstiftning och fastställda riktlinjer fastställer når upp till de nivåer som anges i energibalanserna. Enligt vår mening är detta fullt möjligt. Under senare år har utbyggnadstillstånd givits vid flera tillfällen. Naturligtvis har också ansökningar avslagits. Så kommer det att bli även framöver. Ett betydande potentiellt tillskott finns vidare genom effektiviseringar och ombyggnader av befintliga kraftverk. Detta är investeringar som bör göras, och det är särskilt lämpligt att göra dem nu under 1980-talet, när vi har god tillgång på elenergi. I ett knappare läge, när kärnkraften avvecklas, blir det både svårare och dyrare att genomföra sådana projekt. I dag är kraftbolagen inte så intresserade av detta. Skälen är begripliga. Uppmuntrad av mäktiga intressen såsom Industriförbundet, Byggnadsarbetareförbundet m.fl. hoppas man givetvis på mer rejäla projekt. Och självklart applåderar man den moderat-socialdemokratiska koalitationen i civilutskottet och kanske också i riksdagen. Genom effektiviseringar och ombyggnader, genom utbyggnader i ej undantagna älvar, där miljöoch naturvårdsintressena är begränsade, och genom tillskott från minikraftverk går det att nå upp till de nivåer som riksdagen eftersträvar. Det behövs inte särskilt vidlyftiga studier för att dra den slutsatsen. Det behövs inte någon utredning. Nej, majoritetens syfte är ganska klart ett annat. Med säkerligen olika bevekelsegrunder vill man öppna för en utbyggnad, som på sikt ligger väsentligt över den nivå på 65-66 TWh som anges i energibalanserna. Detta framgår ju också av att man begär att gällande riktlinjer skall prövas. Socialdemokrater och moderater har alltså funnit varandra i civilutskottet. Det ger anledning till ett antal frågor. Socialdemokraterna har ju sedan länge pläderat för en utbyggnad av Kalixälven. Ibland har man förnekat detta och gömt sig bakom kryptiska skrivningar att det är bättre att bygga ut en stor älv i stället för att offra många små. Krav har rests på utredningar och projekteringar. Vad är dagens besked? Vill socialdemokraterna bygga ut Kalixälven eller spara den? Den frågan kan gå vidare också till moderaterna. Följer ni med socialdemokraterna även när det gäller Kalixälven? Eller gäller kanske moderatledaren Ulf Adelsohns besked på ort och ställe att Kalixälven skall bevaras? Om det är på det viset — och det hoppas jag — måste ni nu syfta till att i stället bygga ut skyddade mindre älvar och älvsträckor. Men det vill ju inte socialdemokraterna. Vad blir det då för utbyggnad? Är ni överens om det? Ytterligare en fråga till moderaterna. Ett socialdemokratiskt standardförslag i alla upptänkliga sammanhang är att en plan skall utarbetas — planer för olika branscher inom näringslivet och för nästan allting annat. Detta plantänkande har moderaterna i gott sällskap med övriga icke-socialistiska partier på goda grunder avvisat. Varför just i detta sammanhang falla för de socialdemokratiska planlocksångerna och ställa sig bakom en plan för vattenkraftsutbyggnad — krav som ni tidigare varit med om att avslå? Den plan ni ställer er bakom, skall den också ta över tillämpningen av vattenlagens bestämmelser? Och förklara gärna vad ni menar med yrkandet i partimotionen om en positiv omdaning av naturmiljön. Vad är det Vattenfall m.fl. kan göra bättre än Gud Fader? Socialdemokraternas och moderaternas talesmän kan kanske skingra dimmorna kring den gemensamma ståndpunkten. T. v. kan jag inte se något mer gemensamt än ett bristande engagemang för miljö och natur. Det är nämligen så, att den absoluta merparten av våra älvar är utbyggda. En utbyggd älv kan aldrig repareras, skadorna är bestående. Det handlar då inte, som en av era bundsförvanter Hans Werthén tycks mena, om vad som är fult eller vackert. Vattenkraftsutbyggnad innebär en väldig naturomvandling. Landskapet och ekologin förändras. Man kan fråga sig, hur rimligt det är att en å två generationer nu tar i anspråk en så stor del av en viktig naturresurs och sparar så litet till kommande generationer. Det finns, ' enligt folkpartiets mening, inte någon anledning att av energiskäl bygga ut mer vattenkraft än vad som följer av gällande principer och riktlinjer.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

Herr talman! I anslutning till regeringens proposition 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken och i andra sammanhang har vänsterpartiet kommunisterna föreslagit vissa riktlinjer för vattenkraften. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att vattenkraftsutbyggnader inte skall medges i de vattendrag som f. n. är undantagna och att man inte får utgå från att alla utbyggnadsprojekt i områden som inte omfattas av riktlinjer kommer att tillåtas efter prövning i vanlig ordning enligt vattenlagens bestämmelser. Vpk har tidigare hävdat att en fortsatt utbyggnad av vattenkraften i nu berörda älvar och älvsträckor bara skall få ske i begränsad omfattning. Riksdagen fattade 1975 ett beslut om en utbyggnad till 66 TWh. Senare har regering och riksdag preciserat en målsättning om en utbyggnad av vattenkraften till 65 TWh till år 1990. Projekt som genomförts, eller som nu håller på att färdigställas, ger vid normal vattentillrinning ca 63,5 TWh per år. Med 63,5 TWh utbyggt och tillståndsgivet behövs alltså bara ytterligare ett tillskott av ca 1,5 TWh för att uppnå målet, och det kan klaras genom effektiviseringar av befintliga anläggningar och utbyggnad av vissa mindre, okontroversiella projekt. Vpk har även i år återkommit med förslag att utreda bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige. Vi har pekat på att det bör vara en utredning jämförbar med Selstedska och Ekströmska utredningen om norra Svealands och Norrlands älvar och att utredningsuppdraget bör kunna begränsas till strömsträckor med en medelvattenföring på minst 5 m? per sekund. I anslutning härtill föreslår vi återigen att riksdagen skall uttala att Strängsforsen i Klarälven t. v. — i avvaktan på den utredning om bevarandevärdena som vi begär — skall undantas från utbyggnad. Civilutskottet har nu avstyrkt vpk-motionen om utredning av bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige och om att Strängsforsen skall undantas från utbyggnad. Utskottsmajoriteten tillstyrker alltså en moderat motion, där det begärs en utredning om hur en ökad utbyggnad av vattenkraften skall ske samtidigt som en positiv omdaning av naturmiljön säkras. Jag vill, herr talman, i det sammanhanget i likhet med Kerstin Ekman mycket gärna ha en precisering om vad detta innebär. Samtidigt gör utskottet konststycket att avstyrka vpk-motionen när det gäller utredning av bevarandevärdena. Alltså: Å ena sidan tillstyrker man utredning då det gäller en utbyggnad av vattenkraften och tillstyrker en utredning i sak då det gäller de mindre strömförande vattendragen, å andra sidan avstyrker man vpk-motionen om utredning av bevarandevärdena i älvarna i södra Sverige. Det är minst sagt litet underligt. Om den utredning som utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och moderater, nu föreslår sägs att dess resultat bör kunna läggas till grund för en planering av vattenkraftsutbyggnaden och innefatta ställningstaganden även till frågan i vilken mån gällande riktlinjer för den fysiska riksplaneringen bör omprövas. Jag tycker det finns anledning att observera just detta. Avsikten är inte bara att utreda hur man skall kunna öka vattenkraftsutbyggnaden i sig, utan här ryms också möjligheten för en omprövning då det gäller riktlinjer för den fysiska riksplaneringen. Utgångspunkter bör även kunna tas i kommande beslut om ny vattenlag, säger man bl.a. vidare. Herr talman! Det finns enligt min mening anledning att nu upprepa vad vi från vpk tidigare sagt, nämligen att målsättningen att uppnå 65 TWh vattenkraft år 1990 inte får innebära att vattenlagens tillåtlighetsregler åsidosätts eller tillämpas annorlunda än f. n. Den s.k. dispensregeln får inte heller ges en mera generös tolkning än vad lagstiftarna har avsett. Riktlinjerna får inte leda till en faktisk urholkning av vattenlagens tillåtlighetsregler. I vår motion nr 852 som nu behandlas har vi erinrat om att styrelseordföranden i Uddeholms AB, Hans Cavalli-Björkman, nyligen aktualiserat bolagets intresse av en vattenkraftsutbyggnad i Strängsforsen i Klarälven i Värmland. I detta sammanhang har inte redovisats några sakliga motiv för att öka tillgången på elkraft och förstöra så stora naturvärden och andra värden för tiotusentals människor. En annan expert på det mesta, som ofta åberopas av massmedia, är Hans Werthén, och han har som bekant nu gjort ett nytt utspel, denna gång för att söka åstadkomma en kraftig vattenkraftsutbyggnad. Det är i och för sig inte förvånande att Hans Cavalli-Björkman och Hans Werthén var för sig eller tillsammans gör utspel och kommer med förslag som gagnar en liten privilegierad minoritets krassa ekonomiska intressen, vare sig det gäller energieller bostadspolitik. Vad som är mera förvånande är däremot att inte fler människor, fler politiker genomskådar detta. Herr talman! Jag hoppas att det av vad jag sagt beträffande civilutskottets betänkande har framgått att jag vidhåller vpk-motionens krav på en utredning av bevarandevärdena och på att Strängsforsen skall undantas från utbyggnad. Vidare ansluter jag mig till reservationerna vid utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 852, yrkande 1. Mot bakgrund av den debatt som under de senaste veckorna förts i massmedia där man från socialdemokratiskt håll alltmer börjat tumma på och ifrågasätta bevarandet av våra outbyggda älvar och älvsträckor, är det nödvändigt att få ett klart ställningstagande om huruvida man står fast vid tidigare utfästelser. Inte minst för det utredningsarbete som synes bli resultatet av dagens omröstning är det viktigt att de hundratusentals människor som skulle beröras av en utbyggnad av exempelvis Kalixälven, Västerdalälven och Mellanljusnan får besked nu. Detsamma gäller moderata samlingspartiet. Tänker man gå ifrån vad man säger i sitt partiprogram eller vad exempelvis moderata länsförbunden i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten förra året uttalade? Som bekant sade man då bl.a. nej till exploatering av våra outbyggda älvar och älvsträckor, och man framhöll att den utbyggnad av vattenkraften som kan komma i fråga gäller effektutbyggnader och en effektivisering av redan befintliga anläggningar. Herr talman! Jag tror att det är angeläget att vi får en precisering från moderata samlingspartiet och socialdemokraterna i anslutning till diskussionen om vattenkraftsutbyggnaden, med hänsyn tagen till de formuleringar och de uttalanden som görs i betänkandena.
Herr talman! Kerstin Ekman öppnade slussarna. Mycken tid rann därför bort utan att vara till någon nytta. Det hon sade berör nämligen inte det som vi nu har att ta ställning till. Det vi nu skall diskutera är ju att vi skall få ett underlag för vårt ställningstagande 1983. Det gäller hur vi skall kunna använda vattenkraften i den omfattning som vi tidigare uttalat önskemål om. Det är alltså fråga om de 65 eller 66 terawatten. Först var det tänkt att planerna skulle realiseras 1985. Men som med allt annat har det också i detta avseende varit litet sjabbel under den sista tiden, på grund av den regeringsmakt som vi har haft. Därför har vi skjutit det målet framför oss till 1990. Vi känner ju ännu inte till vilka möjligheter som finns och var någonstans vi skall kunna ta ut de terawatt som vi har sagt är önskvärda. Vi har upprepat gång på gång våra krav att vi vill ha en plan för det här. Men man är tydligen rädd för att tala om var någonstans vattenkraftsresurserna skall tas ut. Vi har anvisat en lösning — Kalixälven, etapp 1 -— för att vi skall slippa ge oss på mindre vattendrag som ligger nära befolkade områden och i en skön natur som kan ha ett visst värde på grund av dess lättillgänglighet. Vi har inte bundit upp oss vid någon speciell älvsträcka. Vi har anvisat alternativet Kalixälven, etapp 1. Men kan vi få till stånd en utredning som visar att det finns andra vattendrag som är mera passande, så är det bra. Vi har nämligen inte formellt bundit oss vid någon som helst älvsträcka. Det är resurserna vi vill ha fram. För att understryka allvaret i våra önskemål har vi anvisat Kalixälven. Det är alltså inte fråga om något lurendrejeri, någon lek med ord, som Kerstin Ekman försökte göra gällande. Kerstin Ekman sade att det är energikommittén som har att behandla den här frågan. Det har den inte alls. Energikommittén skall behandla problemen i ett mycket längre perspektiv. Det gäller vad som skall ske förmodligen någon gång på 2000-talet. Man blir inte färdig med vattenkraftsfrågorna förrän 1984, har vi i utskottet upplysts om. Det finns också angivet i utskottets betänkande. Jag vågar nog påstå att uppgifterna där brukar vara korrekta, även om mycket annat i offentligt tryck i dag inte är särskilt korrekt. På den punken känner således i varje fall jag stor trygghet. Jag tror att beskedet är korrekt. Då är det ett år för sent, för 1983 skall vi veta litet grand om vad som skall hända före 1990. Framför allt är det i det längre perspektivet — vad som händer i samband med kärnkraftens avveckling — som energikommittén skall bedöma frågan. På denna punkt har nog Kerstin Ekman blandat samman de olika frågeställningarna. Jag skall inte säga så mycket mer, herr talman, utan vill bara för säkerhets skull, så att jag inte glömmer bort det, yrka bifall till reservationen nr 3 om Strängsforsen. Vi tycker att man inte skall röra Strängsforsen, just därför att det är ett sådant vatten som har naturvärde för omgivningen. Strängsforsen bör man inte röra, förrän man har gjort klart för sig om det finns möjligheter att på andra vägar nå dessa 66 TWh. Alla tillgängliga resurser skall prövas i ett sammanhang. Jag blev litet fundersam, när Kerstin Ekman började sitt anförande med en naturlyrisk utsvävning. Folkpartiet är det parti som har skämt ut sig mest i frågan om miljöförstöring genom vattenkraft. Finns det något parti som är så knutet till Sölvbacka som folkpartiet? Det var folkpartiet som, mot vattendomstolens klara dom, lade fram förslag om en utbyggnad. Folkpartiregeringen tänjde dispensmöjligheterna så långt att de nästan sprack. Ja, det sprack ju, för riksdagen korrigerade beslutet och gav dessutom regeringen en reprimand för att den hade handskats med lagstiftningen på detta sätt. Det skär i öronen när man hör folkpartister tala om sig själva som värnare om naturmiljöer. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 3 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Först vill jag konstatera att det finns skäl till oro. Det finns faktiskt underlag för våra farhågor att man från socialdemokraternas sida nu är i färd med att gå ifrån tidigare beslut och ställningstaganden då det gäller vattenkraften. Det gäller tydligen inte bara olika lokala socialdemokratiska ställningsstaganden, vilket vi har kunnat läsa om i massmedia från framför allt de norra delarna av landet. Det är uppenbarligen förankrat på riksnivå att man är beredd att rucka på tidigare beslut och börja bygga ut någon av de stora huvudälvar som det har rått stor enighet om att vi skall bevara. Per Bergman anförde ett motiv för att man skall ta just Kalixälven. Jag uppskattar i och för sig att man preciserar sig, när man nu har den inställningen att man kraftigt skall bygga ut vattenkraften. Men hans påpekande att en utbyggnad av Kalixälven inte skulle medföra så svåra verkningar är i allra högsta grad en sanning med modifikation. Det skulle, för att kortfattat nämna några av skadeverkningarna, innebär våldsamma naturingrepp med torrlagda älvsträckor, sterila stränder, överdämda skogar, dränkta renbetesland, förstört fiske, döda sjöbottnar, spolierade jordbruksmarker, förorenade vatten och förstörda kulturlandskap. Det är alltså synnerligen allvarliga skadeverkningar, och att ge sig på Kalixälven vore kanske det allra sämsta alternativet när det gäller tänkbara utbyggnader.
Herr talman! Per Bergman talar om att öppna slussar. Det var vad han försökte göra när han tog upp Sölvbacka. Han ifrågasätter vår ärliga avsikt. Jag följer min övertygelse och mitt partis ställningsstaganden vid landsmöten när det gäller utbyggnaden av våra älvar. Det finns en skillnad i vår syn på om underlaget för att vi skall kunna klara av att nå de framtida målen när det gäller utbyggnaden av vattenkraft är tillräckligt. Vi anser att det finns ett tillräckligt sådant underlag. I direktiven till energikommittén står det att kommittén i sina överväganden bör utgå från de av riksdagen beslutade riktlinjerna, medan man i betänkandet däremot säger att utredningen skall kunna ompröva riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Man är alltså på väg i den riktningen att man skulle kunna tänka sig att ta några av våra fyra outbyggda älvar eller andra värdefulla älvsträckor. Nu sade Per Bergman också att socialdemokraterna kan tänka sig att bygga ut en bit av Kalix älv. Det intressanta är att det finns motioner i riksdagen från andra socialdemokrater, som talar om möjligheten att få ett värdefullt laxfiske och därmed ett bevarande av våra outbyggda älvar. Det vore roligt om man från socialdemokratisk sida följde samma linje i alla frågor.
Herr talman! Beträffande Kalix älv är Kerstin Ekman mycket angelägen om att få ett besked. När vi begär en utredning och en genomgång av frågorna för att klarlägga var man kan ta ut 66 TWh, så begär ni besked. Men ni vill inte vara med om att gå igenom och diskutera frågorna i detalj. Socialdemokraterna begär alltså att vi tillsammans skall undersöka våra vattendrag för att se var man kan ta ut 66 TWh. Men då börjar ni diskutera enskilda fall. Vi har aviserat ett förslag en gång, men jag säger att vi inte är bundna vid det förslaget. Det kan finnas andra förslag som är bättre, enligt vilka en utbyggnad gör mindre skada. Det är hela tiden nytta och skada som skall vägas mot varandra. Vi socialdemokrater har vissa principiella åsikter om att vi vill skydda vatten som ligger nära tätbebyggda befolkningsområden. Det är tydligen helt omöjligt att få till stånd en sådan här diskussion. Kerstin Ekman blandar samman detta med tidpunkten för energikommitténs arbete och frågan om riktlinjerna. Det är ju riktlinjer som vi inte har godtagit, som vi har reserverat oss emot. Vi har inte godtagit de riktlinjer som ni andra har bundit samhället för. Det är därför oss obetaget att ta upp frågan om att ompröva det beslut som vi har ogillat. Det kan inte vara något fel i det.
Herr talman! Det är klart att jag vill ha ett besked när det gäller Kalix älv. Det gäller ju en principfråga, dvs. om ni vill ta någon av våra fyra outbyggda älvar. Det är angeläget för människorna där uppe att få ett besked, och det är därför jag upprepar frågan.
Herr talman! Jag tror inte att det hjälper att upprepa frågan, eftersom Kerstin Ekman inte vill acceptera mitt svar i mina tidigare inlägg i denna fråga i dag, där jag har upprepat att vi har varit villiga att bygga ut Kalix älv. Då Kerstin Ekman inte vill acceptera detta, är det ju meningslöst att upprepa svaret.

Herr talman! Det krav som reses i den moderata partimotionen på en utredning om hur vi 1983 skall kunna fatta ett riktigt beslut beträffande vattenkraften är logiskt och konsekvent. Det stämmer med riksdagens tidigare fattade beslut. Det är märkligt att Kerstin Ekman, som företräder centern och folkpartiet här i debatten, har avvikit från den ståndpunkt som vi varit överens om i riksdagen vid tidigare tillfällen. Ingen borde avvisa kravet på att riksdagen erhåller ett så riktigt beslutsunderlag som möjligt inför 1983 års beslut. Kerstin Ekman ställer en rad frågor till både socialdemokraterna och moderaterna. Hon vill här ha en debatt om var vattenkraften skall byggas ut. Det är ju den utredning vi begär som skall ge riksdagen beslutsunderlag och som sedan skall ligga till grund för beslutet om vattenkraften. Vi kan inte nu svara på frågan om var man kommer att bygga ut. Vi kan svara beträffande de fyra orörda Norrlandsälvarna. Vi moderater har tidigare deklarerat och har fortfarande uppfattningen att de skall förbli orörda. Vidare hakar Kerstin Ekman upp sig på en formulering i den moderata partimotionen, där det står att vi vill ha en utbyggnad som positivt omdanar naturmiljön. Det är en väldig skillnad mellan modern vattenkraftsutbyggnad och den utbyggnad som förekom på 1940 och 1950-talen. Det går nu att ställa större krav på kraftbolagen att de skall se till att naturmiljön bevaras och säkras i betydligt större utsträckning än vad man gjort tidigare. Herr talman! Det är ett fullt logiskt och konsekvent ställningstagande som en klar majoritet i civilutskottet vill ha, när den hos regeringen begär en utredning inför 1983 års beslut. Jag ber att få yrka bifall till civilutskottets hemställan.